Fru talman! Lennart Pettersson har frågat mig vad jag avser att göra för att samordna det statliga stödet till byggnation och boende för att få en effektivare verksamhet och för att få en helhetsbild av de totala anslagen. Inledningsvis vill jag påpeka att det finns en rad gränsdragningar som måste göras mellan departement och utgiftsområden. Eftersom många frågor går in i varandra kan man alltid diskutera de exakta gränsdragningarna. För att inte sakfrågorna i sig ska drabbas finns det etablerade samarbeten på tjänstemannanivå mellan departementen. När det gäller bostadsrelaterade frågor är jag medveten om att dessa finns fördelade på flera departement, och för att se till att politiken hålls samman har vi etablerat ett nära samarbete mellan berörda statssekreterare. I egenskap av bostadsminister lovar jag att göra mitt bästa för att vi fortsätter vår bana med en samordnad bostadspolitik.

Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Det beskriver på ett bra sätt situationen som den ser ut i dag, men jag måste erkänna att det var inte riktigt det svaret jag hade förväntat mig. Nu är det inget klander mot ministern, utan det kan bero på att jag har uttryckt mig oklart i interpellationen. Min fråga grundar sig nämligen inte på att flera departement delar på bostadsfrågorna utan på de verk, myndigheter och bolag som operativt handhar desamma. Jag kan ändå börja med uppdelningen på departementen. Jag upplever som ledamot i civilutskottet att det fungerar bättre och bättre med en allt tydligare struktur. Men för att då gå över till den egentliga grunden till interpellationen kan jag beskriva det så här: Försäkringskassan handlägger bostadsbidragen. Bostadskreditnämnden handlägger kreditgarantier och omstruktureringen av allmännyttan. Det senare görs även av Statens Bostadsomvandling AB. Boverket ansvarar för räntebidragen, och Småhusskadenämnden svarar för anslagen till fukt och mögelskador. Härutöver finns bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, och vem som ansvarar för det kan jag faktiskt inte läsa ut i statsbudgeten. Det finns också energistöd för utbyte av fönster, uppvärmning med biobränsle med mera. Det vet jag inte heller vem som handlägger. Till detta kan läggas det nya stödet på 100 miljoner för att underlätta för enskilda att ordna bostad och även det kommande investeringsbidraget till särskilt boende. Sammantaget innebär denna struktur att det är mycket svårt eller i praktiken omöjligt att få en helhetsbild över det statliga bostadsstödet i Sverige. Jag kan se möjligheter att organisera handhavandet av stödet på ett mer rationellt sätt. Alliansen har en mycket tydlig strävan att effektivisera statens verksamhet och göra den mer transparent. Vi ska skapa enklare regelverk, och jag ser också färre statliga verk och myndigheter framför mig. Med denna beskrivning blir följdfrågan till ministern om detta kan vara ett av flera områden där det finns möjligheter att genom att se över och eventuellt förändra ansvarsområden och organisation effektivisera och samtidigt höja kvaliteten till nytta för både medborgarna och oss som beslutsfattare.
Fru talman! Tack för den preciseringen av frågan, Lennart Pettersson! Då kan jag kanske vara mer optimistisk, för regeringen har på förslag från mig som ansvarig förvaltningsminister tillsatt en stor utredning av hela myndighetsstrukturen. Vi har många myndigheter - en del säger att det är 250 och andra säger att det är över 500 myndigheter. Lennart Pettersson beskriver här ett antal myndigheter som verkar inom bostadssektorn. Jag kan säga direkt att när det gäller radon är det Boverket som ansvarar för detta. Jag tycker att Lennart Pettersson har en idé som är väl värd att ta fasta på. Vi får se vad utredaren Yvonne Gustafsson kommer med för förslag. Jag kan dock säga redan nu att jag tror att detta kan vara ett område där man faktiskt skulle kunna ge i uppdrag till någon av våra stabsmyndigheter - Statskontoret eller någon annan - att titta på detta, också inom ramen för det stora e-förvaltningsprojekt som jag också driver inom staten. Vi har nyligen bildat en statssekreterargrupp som driver på detta väldigt snabbt. Vi vill tidigarelägga ett antal av de saker som har funnits inom det gamla så kallade 24-timmarsmyndighetsprojektet och se till att vi skapar möjligheter för medborgare och företag att faktiskt kunna överblicka vad som gäller inom exempelvis bostadssektorn. Man ska kunna hitta fram till rätt plats och få reda på vilka möjligheter som finns för att förbättra sin bostad med hjälp av olika stimulanser som kan förekomma när det gäller exempelvis energiomställning. Det kan alltså mycket väl vara så att någon stabsmyndighet kan få ett uppdrag på detta område. I en tidigare interpellationsdebatt nämnde jag en portal från Boutredningen med information om vad som finns på bostadsmarknaden. Det är möjligt att man i anslutning till att man tittar på detta också skulle lägga in information där av det slag som Lennart Pettersson efterlyser i sin interpellation.

Fru talman! Jag vill tacka ännu mer för detta svar! Jag måste säga att det känns bra att vi har en samsyn vad gäller detta och att statsrådet också uttrycker möjligheter att fokusera på detta område och kanske ge ett separat uppdrag för att se om vi kan få en effektivare handläggning. Detta skulle kunna vara till nytta för allmänheten först och främst, men det skulle också vara till nytta för oss som beslutsfattare. En fråga till statsrådet är: Finns det någon tidsgräns för denna utredning? Jag undrar också om jag uppfattade det rätt att vi ska ha en ingång både för oss beslutsfattare och för allmänheten när det gäller att kunna få en bild av hur bostadsstödet allmänt ser ut. Jag måste säga att jag är mycket nöjd med detta svar. Tack så mycket!
Fru talman! Den utredning som jag hänvisade till, som leds av generaldirektören för Ekonomistyrningsverket Yvonne Gustafsson, ska om jag minns rätt leverera sitt slutbetänkande i slutet av nästa år. Dock är det fullt möjligt att ge ett uppdrag antingen till en stabsmyndighet eller till Boverket att titta på möjligheterna att samla information på det sätt som Lennart Pettersson föreslår.
Fru talman! Jag glömde en sak i hastigheten. Det gäller redovisningssystemet, och eftersom nu också finansministern kommer in i plenisalen vill jag passa på att ta upp den frågan. Jag har sysslat med ekonomi, siffror och redovisning hela mitt liv, men jag måste säga att när jag började läsa statsbudgeten var det åtskilligt jag inte förstod. När jag kopplar ihop detta med den splittrade bilden i fråga om bostadsstödet skulle jag vilja framföra en vädjan - eftersom statsrådet Odell också tjänstgör på Finansdepartementet: Gick det att hitta ett annat sätt att beskriva den finansiella situationen än i dag skulle det vara ytterst välkommet.
Fru talman! Tydlighet och enkelhet är en dygd. Vårt uppdrag är ju också inte minst pedagogiskt, att försöka förklara den ekonomiska situationen. Jag kan trösta Lennart Pettersson med att den ekonomiska situationen blir allt bättre och att regeringens politik leder till en allt ljusare bild såväl på arbetsmarknaden som på många andra ställen. När det sedan gäller den pedagogiska utformningen av detta budskap får vi ta till oss alla goda förslag om hur den kan förbättras.